Herr talman! När vi för ungefär ett år sedan sysslade med de arbetsmarknadspolitiska frågorna här i kammaren var det en annan känsla av oro som vilade över debatten än den som gjort sig gällande i uttalandena här i dag. Visserligen förefinns det alltjämt en oro på arbetsmarknaden, men den har en annan karaktär än för ett år sedan. Arbetsmarknadsstyrelsen har själv karakteriserat situationen i mars månad under rubriken »Islossning».

Detta är uttryck för en aktivitet. Situationen är inte enbart positiv — det vet vi alla. Hela tiden finns risken för en överhettning av konjunkturen, en överhettning som på något vis måste bemästras. Det är alldeles självklart att även de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna därvidlag kommer in i bilden. Men vad som framför allt är negativt är att trots det stora antalet obesatta platser är arbetslösheten fortfarande relativt stor; framför allt är detta påfallande i skogslänen. För att ge en riktig beskrivning av situationen vill jag gärna betona att arbetslöshetssiffrorna i mars månad i år dock visar en betydligt gynnsammare bild än för ett år sedan även i skogslänen. Därvidlag kan jag instämma i vad herr Mundebo sade, nämligen att arbetsmarknadsverkets kraftfulla insatser otvivelaktigt spelat en roll. Det finns kanske inte anledning att i dag alltför mycket uppehålla sig vid den speciella = arbetslöshetssituationen = i skogslänen. Vi får ju vid ett senare tillfälle anledning att på allvar debattera alla dessa frågor här i kammaren, nämligen när hela det regionalpolitiska paketet kommer att behandlas i riksdagen. Jag vill därför i likhet med föregående talare begränsa mig så mycket som möjligt och avstå från att uppehålla mig vid de allmänna synpunkterna. Jag skall alltså begränsa mig till de relativt blygsamma — det är väl en riktig beteckning — avvikelser från majoritetens mening som oppositionspartierna redovisat i reservationer till statsutskottets utlåtande nr 54. I statsverkspropositionen redogör inrikesministern mycket grundligt för den översyn av arbetsmarknadsverkets organisation som verkställts av statskontoret i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen.

I remissyttrandena vann organisationsförslaget gensvar i många avseenden och tillstyrktes i vissa delar, men i andra delar rönte det hård kritik. Detta är, som också herr Mundebo har berört, anledningen till att departementschefen inte nu fullföljer arbetet på att förverkliga statskontorets organisationsförslag. Departementschefen förordar att principen i organisationsförslaget skall läggas till grund för en kompletterande översyn av arbetsmarknadsverkets organisation. Det är ett mycket stort material som säkerligen behöver både aktualiseras, så att säga föras fram till dags dato, anpassas och silas. Denna Översyn skall huvudsakligen vara av teknisk och organisatorisk art.

Allt detta är invävt i den översyn som skall göras. Därför finner vi det yrkande vi har framställt väl motiverat. Jag ber på den grunden, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1. I redogörelsen för statskontorets organisationsförslag behandlas också frågan om arbetsmarknadspolitikens mål och uppgifter. Där betonas nödvändigheten av att som det heter »underlätta statsmakternas, arbetsmarknadsorganisationernas och andra intresserades möjligheter att följa utvecklingen på arbetsmarknaden och inom det arbetsmarknadspolitiska området». För att det skall kunna ske bör arbetsmarknadsstyrelsen löpande redovisa — detta säger också departementschefen i propositionen — de effekter som insatta åtgärder har haft. Detta är ett krav som moderata samlingspartiet tidigare år motionsvis har framställt och vi har återkommit till yrkandet även i år i den partimotion jag nyss nämnde. I motionen pekas på det mycket stora anslag som statsverkspropositionen upptar för arbetsmarknadsverket. Det rör sig nu om närmare 2 miljarder kronor; anslaget har fördubblats på fyra år.

Trots att det naturligtvis är mycket stora svårigheter förenade med att konstruera effektivitetsmätningsinstrument och effektivitetskriterier, måste man ändå arbeta på att försöka få fram sådana.

Vi ser kanske inte saken riktigt så utan upprepar kravet på analyser och systematiska redovisningar inför riksdagen. Om de politiska organen skall ta ansvaret för utvecklingstendenserna och för hela det viktiga strukturförändrande arbete som arbetsmarknadspolitiken i dag inrymmer, måste det enligt vår mening finnas underlag för bedömningarna i de politiska organen. Det är fördenskull, Herr talman, som jag också ber att få yrka bifall till reservationen 2 vid utskottets utlåtande. Arbetsmarknadens mål — det har framhållits här flera gånger redan — skall vara att åstadkomma och bevara full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Arbetsmarknadsverket och arbetsförmedlingarna är alltså i första hand samhällets serviceorgan av mycket stora mått. Det primära för det serviceorganet skall vara att tillgodose den enskildes behov och önskemål. Men uppgifterna sträcker sig betydligt längre — jag har redan betonat det flera gånger — när de samhällsekonomiska synpunkterna starkt kommer in i bilden. Det kan vara mycket svårt för länsarbetsnämnderna och de lokala arbetsförmedlingarna att göra sådana bedömningar som gäller hela den samhällsekonomiska situationen.

Vad som åsyftas är företag med hög personalomsättning. Vi anser detta vara en alltför stor uppgift att delegera till en lokal arbetsförmedling.

Jag ber, herr talman, att få citera ur vår motion: »Det kan bli fråga om att avstå från särskilda rekryteringsåtgärder eller att inte medgiva information om lediga arbetstillfällen i platslistor och Platsjournalen. Omständigheterna kan också påverka ställningstaganden till överföring av utländsk arbetskraft och samverkan i rekryteringsfrågor med arbetsmarknadsmyndigheterna i övriga nordiska länder.» Detta är ett citat av vad arbetsmarknadsstyrelsen själv har sagt. Det är alltså mycket stora frågor; de har en räckvidd som gör att de enligt vår bestämda uppfattning måste tas in i den centrala bedömning som arbetsmarknadsstyrelsen har att göra. Nu menar utskottet att det skulle vara tillräckligt att den lokala förmedlingen rapporterar till arbetsmarknadsstyrelsen. Ja, men om rapporten kommer i efterhand då kan olyckan redan vara skedd. Vi hävdar, herr talman, att arbetsmarknadsstyrelsen centralt måste ta denna uppgift på sig, och detta är vad vi ger uttryck åt i reservationen 5, som jag alltså ber att få yrka bifall till. För att i övrigt, herr talman, begränsa talandet här inskränker jag mig till att med hänvisning till vad de föregående talarna har yttrat yrka bifall också till reservationerna 10 och 13.

Herr talman! Utbildningsbidraget utgör en viktig del i den arbetsmarknadsutbildning som bl.a. syftar till att ge arbetslösa och handikappade ett nytt och i vissa fall mer kvalificerat arbete och som också i vissa situationer har använts som ett styrmedel. Med tanke på detta har vi i motionsparet 51 i första kammaren och 58 i andra kammaren påtalat, att den av arbetsmarknadsstyrelsen föreslagna höj ningen av utbildningsbidragen inte innebär någonting annat än en anpassning av bidragens storlek till vad de skulle ha varit, om de varit värdebeständiga. Den höjning av grundbidraget som regeringen förordat och som utskottet, med hänvisning till prioritetsbedömningen inte anser sig kunna tillstyrka någon ändring av, måste mot den bakgrunden betecknas som måttlig. Det är inte bara rättviseskäl som talar för en höjning i linje med vad vi har föreslagit. De som har den största nyttan av arbetsmarknadsutbildningen är otvivelaktigt de lågavlönade och de som har en bristfällig grundutbildning. När man i jämlikhetsdebatten talar om prioritering, så är det just dessa grupper som brukar framhållas som de som man i första hand skall gynna. Och detta att inte behöva avstå från planerad arbetsmarknadsutbildning av ekonomiska skäl måste väl om något vara ett jämlikhetskrav.

Jag kan följaktligen inte godta hänvisningen till prioritetsbedömningen utan ber, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 51 och II: 58. Beträffande våra yrkanden i motionerna I: 293 och II: 321, som gäller arkivarbetarnas situation, så skulle jag i och för sig kunna acceptera utskottets hänvisning till de förhandlingar som pågår om lönesättningen. I det sammanhanget vill jag bara framhålla, att den överenskommelse om löneoch anställningsvillkor som träffades för arbetarna vid kommunala skyddade verkstäder och som trädde i kraft den 1 juli 1969 inte berör handikappade som har en arbetsförmåga understigande en tredjedel av den normala. Det här är en fråga som också måste få en acceptabel lösning. Utskottet påpekar i sin skrivning med anledning av motionen att anslagsposten till arkivarbeten beräknas förslagsvis. Det är förstås riktigt, och det ger väl också möjligheter till erforderliga ökningar, men det anslag som nu är aktuellt är ändå främst motiverat med den väntade ökningen av antalet arkivarbetare. är man på det klara med att det krävs medel för att åstadkomma nödvändiga löneförbättringar för arkivarbetarna, så borde man också från utskottets sida ha kunnat ansluta sig i sak till de i motionerna framförda yrkandena. Det skulle väl inte på något sätt försvåra förhandlingsarbetet. En annan del av det arbetsmarknadspolitiska komplex som vi tagit upp är kvinnornas möjligheter till förvärvsarbete. Utskottets behandling av motionsparet 1: 478 och II: 539 tolkar jag som välvillig, och jag är helt överens med utskottet om att den av utskottet påtalade utvecklingen mot en mindre könsbunden yrkesinriktning är en faktor som verkar i den riktning vi önskar. Men nu finns det i dag åtskilliga kvinnor som fostrats i den gamla inställningen till vad som är lämpligt för dem att arbeta med, och vi måste väl också vara beredda att vidta åtgärder för dem. Det är t.ex. möjligt, ja t.o.m. troligt, att ett stimulerat intresse bland flickorna för tekniska yrken en dag kan innebära en förbättring av sysselsättningssituationen i sådana orter som våra gruvsamhällen i norr — om nu dessa orter skulle tillåtas förbli sådana enindustriorter som de nu är. Men för dagen är möjligheterna för kvinnor att få förvärvsarbete på sådana här platser ytterst begränsade, och det är med tanke på detta som vi i vår motion föreslagit en del åtgärder som åtminstone kunde bli en början till en förbättring. Vi vill alltså att de kvinnor som anmäler sig som arbetssökande till en arbetsförmedling skall få rätt till en av staten betald arbetslöshetsersättning. Detta, säger utskottet, är en fråga som hör ihop med arbetet inom KSA-utredningen, och det är väl i och för sig gott och väl. Men det borde inte hindra riksdagen från att ha en mening i frågan. Eftersom det ofta är just bristen på utbildning som sätter käppar i hjulet för kvinnor som söker arbete där sådant finns att få, föreslår vi en ökad satsning på omskolningsverksamheten med särskild inriktning på de kvinnor som anmält sig som arbetssökande. Slutligen har vi begärt åtgärder för att skapa sysselsättning på orter där kvinnor har särskilt svårt att få arbete. Det här är naturligtvis en fråga som i hög grad hänger samman med lokaliseringspolitiken i stort, och våra förslag beträffande denna redovisar vi i motioner som kommer upp till behandling i andra sammanhang. Men med kännedom om förhållandena på många enindustriorter har vi ansett det befogat med särskilda krav i det här stycket. Jag ber därför, herr talman, att också få yrka bifall till motionerna 1: 478 och II: 539.

Herr talman! När vi 1966 diskuterade grunderna för den nya arbetsmarknadspolitiken var kammaren något mer välfylld och det fanns ett större intresse för hela arbetsmarknadspolitiken. Jag kan instämma med fröken Ljungberg i att vi så sent som i fjol hade ett annat läge. I dag verkar det som om den högkonjunktur vi upplever är sådan att arbetsmarknadspolitiken inte röner samma intresse, vilket enligt min mening är fel eftersom arbetsmarknadspolitiken inte längre inskränker sig till enbart förmedling av arbete. Det har ju också kommit in en hel del andra aspekter i sammanhanget. Man kan väl konstatera att den ganska stora enigheten 1966 fortfarande råder. Fröken Ljungberg talade om blygsamma reservationer och herr Nilsson i Tvärålund framhöll, att det rådde mycket stor enighet om arbetsmarknadspolitiken, men för sin del kunde han inte underlåta att omedelbart efteråt tillägga, att det var fel på arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken samt att den politiska viljan saknades hos socialdemokratin. Men är man enig om någonting saknas väl politisk vilja över huvud taget? Vidare yttrade herr Nilsson i Tvärålund att strukturomvandlingen skulle ha gått mycket snabbare om centerpartiets förslag hade bifallits, vilket var en fullständig nyhet för mig. Jag skall emellertid återkomma härtill lite längre fram. Även om jag har goda skäl att redogöra för arbetsmarknadspolitikens mål skall jag avstå härifrån eftersom de lästs upp fyra—fem gånger. En enligt min mening viktig sak som fastslogs 1966 var att arbetsmarknadspolitiken skulle vara ett medel i strukturomvandlingen, och målsättningen innebar en betydelsefull och önskvärd vidgning av arbetsmarknadspolitikens roll i den ekonomiska politiken; arbetsmarknadspolitiken skulle stärka de enskilda människornas ställning på arbetsmarknaden och vidga deras valmöjligheter. Man kan emellertid säga att målsättningar aldrig är för evigt givna. Åtgärderna för att uppnå målen måste alltid anpassas efter den situation som råder när problemen diskuteras. Härvidlag kan man återigen konstatera att konjunkturerna har en mycket stor betydelse i sammanhanget. Vi upplever i dag en högkonjunktur, men olikheterna mellan regionerna, och även mellan vissa industrigrenar, har nog blivit större än i fjol och ännu större jämfört med 1966. Detta gör att arbetsmarknadspolitiken kanske får ett större problem att lösa därigenom att vi inte kan vidta generella åtgärder och säga att de skall gälla i Stockholm, Malmö, Göteborg och i Kronobergs län och Norrland, utan vi måste vidta selektiva åtgärder och ge stöd åt både regioner och industrier som har det svårt. En annan aspekt som mer och mer kommer in i arbetsmarknadspolitiken är vårt beroende av den arbetsmarknadspolitik man kommer att föra i andra länder i Norden och i hela Västeuropa, som vi industriellt är anknutna till. Även i fortsättningen behöver vi därför diskutera arbetsmarknadspolitiken ur den aspekten, om vi skall kunna uppnå de mål som här har angivits. Den budget vi nu diskuterar har uppgjorts med hänsyn tagen till vissa grupper som kommit i kläm i den dynamiska tid vi nu lever i. Vad organisationsförslaget angår torde vi väl alla vara nöjda med att det förslag, som statskontoret först lade fram, inte ligger till grund för diskussionen i dag. Nu gäller det i stället att vi skall ha ett 70-tal distriktskontor och dessutom fasta lokalkontor samt en ambulerande verksamhet. Sedan vill jag också göra en personlig deklaration rörande servicefrågorna, även om den saken ligger något utanför vad vi i dag diskuterar. När vi behandlar frågan om arbetsmarknadsverkets servicefunktioner och liknande spörsmål har vi så lätt att anlägga renodlat ekonomiska-rationella synpunkter på hur servicen till allmänheten skall ordnas. Då kanske vi löser problemen ganska hyggligt för 90 procent av medborgarna, men de resterande 10 procenten utgörs måhända av människor som har det största hjälpbehovet. De har svårt att skriva brev, de är rädda för att ringa och besvära myndighetspersoner över huvud taget, och dessutom är det som sagt just de som i många fall bäst behöver stödet och hjälpen. De människorna glömmer vi ofta bort, när vi diskuterar problemen krasst ekonomiskt. Där menar jag att vi behöver en utredning i stort. Detta är inte någon kritik mot arbetsmarknadsstyrelsen, utan det är ett påpekande som rör alla samhällsfunktioner. Vi tar i dag inte tillräcklig hänsyn till de människor som kanske efterfrågar samhällets service allra mest och behöver den personliga kontakten bäst. De människorna ger vi ofta av ekonomiska skäl för litet stöd genom att regionerna göres så stora. Vi hjälper dem inte tillräckligt att skaffa arbete och bostad och att skydda dem mot nöd över huvud taget. Jag skall här inte orda mer om det redovisade siffermaterialet; det har andra talare redan gjort. I stället skall jag säga några ord om de reservationer som fogats till detta avsnitt av utskottets utlåtande. Utskottet finner den planerade översynen vara av teknisk och organisatorisk art. I reservationen 1 har emellertid moderata samlingspartiet begärt en översyn genom en parlamentarisk utredning, eller, som de uttrycker det, genom »särskilt tillkallade sakkunniga bland vilka bör ingå repreésentanter för de politiska partierna och arbetsmarknadens parter». I arbetsmarknadsstyrelsen sitter emellertid representanter för arbetsmarknadens parter, och där finns sålunda möjligheter för dem att påverka frågan, fröken Ljungberg. Arbetsmarknadsstyrelsen har ju fått i uppdrag att till den 1 juli presentera en plan för arbetsförmedlingskontorens organisation. Under kommittéanslaget redovisas ett belopp på 1 miljon kronor till forskningsoch utvecklingsarbete som är av betydelse för arbetsmarknadspolitiken. Man skall där undersöka omskolningens, immigrationens och den flyttande arbetskraftens effekter på hela vårt näringsliv. Vi uttalar att vi tar för givet dels att detta kommer att redovisas genom den nya budgetberedningen, dels att riksdagen kommer att få ta ställning till det förslag som utredningen kommer att framlägga. visar vi från utskottsmajoriteten till att arbetsmarknadsinstitutet fått i uppdrag att inventera detta behov. Vi tycker för vår del att detta kan räcka. Nästa huvudrubrik i utlåtandet gäller arbetsmarknadsverket. I en reservation från folkpartiet begärs utöver de 41 tjänster som föreslås i propositionen ytterligare 50 tjänster för yrkesvägledning och arbetsvård. Under de senaste tre åren har antalet tjänster inom detta avsnitt ökat med 400. För närvarande är ungefär 550 personer sysselsatta med dessa uppgifter. Personaltillgången uppgår i dag till 3 700 personer. Vi anser inte inom utskottsmajoriteten att resurserna för arbetsvård och yrkesvägledning är tillräckliga. Vi menar emellertid att man av två anledningar kan vänta med den föreslagna ökningen. Dels har resurserna kraftigt förstärkts, dels väntar vi på den omorganisation som skall företas på kontorsområdet. Dessutom skall man försöka att till den allmänna förmedlingen slussa över de personer, som är lättast att anpassa, för att få mer tid över för de svårare fallen. Det har vidare vid utskottets utlåtande fogats en reservation med krav på delegering av beslut om inskränkt service, vilken togs upp av fröken Ljungberg. Reservanterna anser att länsarbetsnämnderna inte skall ha möjligheter att undandra vissa företag med hög rörlighet service från arbetsförmedlingen. Beträffande detta krav uttalar vi att det finns en Ööverklagningsrätt och att det är arbetsmarknadsstyrelsen som i sista hand får ta hand om sådana ärenden. Jag tycker inte att det föreligger någon djupare motsättning i detta avseende. Det är riktigt såsom fröken Ljungberg säger, att arbetsförmedlingen skall vara ett serviceorgan. Ett företag som i förhållande till andra företag inom orten och branschen har en onaturligt hög rörlighet skall emellertid inte kunna ställa sådana krav på arbetsförmedlingen att andra företag inte kan få den service som de efterfrågar. Frågan om förmedlingen av arbetsprojekt, som tas upp i utlåtandet, har diskuterats både i fjol och jag tror även i förfjol. Det är en gammal fråga, och vi tycker inom utskottsmajoriteten inte att det finns någon anledning att ändra på nuvarande förhållanden. Vi anser att man måste kunna lösa problemen genom branschorganisationerna och på andra informationsvägar. Flyttningsbidragen är å andra sidan en ren prioritetsfråga. Det var inte länge sedan vi fastställde att flyttningsbidraget skulle utgå under ett år men skulle minskas efter ett halvår. Vi beslöt vidare att under första halvåret i detta bidrag inkludera resor till hemorten. Denna fråga kan naturligtvis diskuteras i oändlighet, men det finns enligt min uppfattning andra problem i detta sammanhang som det är angelägnare att söka lösa. Det krav som framställs i reservationen 8 beträffande flyttningsbidrag för nyutbildade står ganska långt ned på listan av de många önskemål som vi har i dessa sammanhang. Beträffande den fråga som tas upp i reservationen 9, medelsberäkning för flyttningsbidrag, tyckte herr Nilsson i Tvärålund att utskottets motivering att behovet av flyttningsstöd inte kan minska genom att anslaget räknas ned var märklig. Behovet av pengar till flyttning minskas faktiskt inte genom att anslaget räknas ned. Det är inte sagt att det skall gå åt 53 miljoner, utan det gäller ett förslagsanslag som skall ge dem, som blir tvingade att flytta, ett stöd i samband med flyttningen. Jag tycker det är ganska underligt att herr Nilsson i Tvärålund i detta sammanhang tar upp hela strukturomvandlingen och regionalpolitiken. Jag skall inte syssla med det. Men låt oss antaga att vi, som vi hoppas, får en verklig regionalpolitik och att de beslut som vi kommer att fatta om tre eller fyra veckor här i kammaren leder till en expan sion i Norrland. Skall man inte då, herr Nilsson i Tvärålund, ha möjligheter att flytta folk? Skall, när pengarna är slut, de som eventuellt behöver flytta inte få detta bidrag? Det är ju inte något mer det är fråga om. Jag kan inte förstå reservationen på denna punkt. Vill man på något sätt demonstrera att man inte vill ha till stånd flyttning, så att man därför undandrar människorna detta stöd? Jag kan inte komma fram till någonting annat än att det rör sig om en ren demonstration utan något som helst värde i sammanhanget. När det gäller arbetsmarknadsutbildningen återkommer förslaget om 3 kr. per timme i ersättning. Inte heller det ämnet har tillförts någonting nytt. Det kan alltid diskuteras vilka som skall ha ansvaret för utbildningen av arbetskraft. Vi tycker att det skulle vara svårt att skilja på den gängse utbildningen i företagen och det som skulle vara arbetsmarknadsutbildning. Argumenten i fråga om vägplaneringen är också välkända — det är nästan ett eko från vägdebatten. Men det går väl inte att ha dubbelplanering i detta sammanhang. Jag tycker också att den verksamhet som pågår med svårplacerad arbetskraft visar att man, med hänsyn till antalet dagsverken som görs på vägar, har detta under uppsikt. Det läggs ned en hel del på vägar, och det anser jag liksom reservanterna vara av stor betydelse för en bygds utveckling. När det gäller frågan om att uppföra industribyggnader m.m. som beredskapsarbete vill man också flytta över beslutsfullmakterna från Kungl. Maj:t till arbetsmarknadsstyrelsen. Om de frågor som behandlas i reservationen 13 hade vi en stor diskussion i fjol. Även om yttrandena är försiktigare i år kvarstår min personliga uppfattning att man inte via arbetsmarknadspolitiken skall bedriva en jordbrukspolitik vid sidan om den egentliga jord brukspolitiken. De möjligheter = till skogsvård i svårföryngrad skog som finns liksom möjligheterna att få stöd till naturvård o. d. kan bereda en hel del sysselsättning. Låt mig till slut, herr talman, säga några ord om det område där den verkliga satsningen gjorts och där det inte föreligger några reservationer. Det gäller den svårplacerade arbetskraften och det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Jag tror att jag kan tala för alla i utskottet och kanske även för regeringen när jag säger att det väl inte finns någon som är nöjd med de möjligheter som nu finns, utan vi måste satsa ännu mer för att ta hand om dem som blir ställda utanför. Det bör ske i form av arbete i skyddade verkstäder, nya industrier och omskolning för att ge vederbörande ett meningsfyllt arbete. Omskolningen och arbetsmarknadsutbildningen har tiodubblats under en tid av tio år. Vi kan inte säga att den kommer att tiodubblas även under den närmaste tioårsperioden, men om den bara fördubblas skulle det innebära att vi har ungefär 200 000 människor i arbetsmarknadsutbildning. Det är kanske det effektivaste medlet för att skydda de enskilda. Och jag vill stryka under, fru Marklund, vad arbetsmarknadsutbildningen betyder i själva prioriteringen av de insatser som vi behöver göra. Om vi hade hur mycket pengar som helst till förfogande skulle det naturligtvis vara lättare att tillmötesgå alla de krav som ställs. Detta visar att våra ambitioner när det gäller vår arbetsmarknadspolitik ökas undan för undan. I dag har vi diskussionen om kvinnorna och vuxenutbildningen. Jag tror att det är ett av de problem som också måste klaras upp liksom frågan om betald ersättning, som kommer att upptas i KSA-utredningen. I fråga om arkivarbetarna vill jag säga att de företag som utnyttjar dem intar en alldeles för njugg hållning. De kanske rent av har gratis arbetskraft, och det kan hända att det förhandlingsmässigt uppstår svårigheter med att klara upp frågan. Jag kan dock lova att vi från fackföreningsrörelsen gör allt för att försöka slussa in arkivarbetarna i vårt avtal i stället för att de såsom nu är fallet skall behöva gå som arkivarbetare med lön från arbetsmarknadsstyrelsen. Jag tror alltså att vi i framtiden kommer att behöva diskutera en hel del stora problem kring arbetsmarknadspolitiken. Det kan uppstå rent ideologiska motsättningar om hur arbetsmarknadspolitiken skall utformas. En sak har vi i alla fall kommit fram till efter många års strider kring den: det är samhällets skyldighet att se till att människorna inte bara har arbete utan att detta arbete också är fritt valt.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

Herr talman! Jag har inte för avsikt att begagna min yttranderätt till att gå i svaromål mot herr Fagerlund. Jag skulle ur det sammanhang som han här gav oss vilja lyfta ut ett uttalande som var utomordentligt intressant. Det fälldes när herr Fagerlund vidgade synpunkterna på arbetsmarknadspolitiken och till och med såg ut över våra egna gränser. Han sade då — jag citerar inte ordagrant, eftersom jag inte hann skriva upp det — ungefär på följande sätt: Jag vill betona betydelsen för vår del av hur andra länder formar sin arbetsmarknadspolitik. Han nämnde då i första hand de nordiska länderna men också Västeuropa i övrigt. Det var bra och jag är tacksam för detta uttalande.

Jag vill bara, herr talman, med dessa ord uttrycka en förhoppning om att det som herr Fagerlund här har sagt också är sanktionerat från högre ort.

Herr talman! Jag har inte mycket att invända mot de allmänna resonemang som herr Fagerlund förde i inledningen av sitt anförande. Vi är som vi båda konstaterat ense om arbetsmarknadspolitikens centrala roll. Däremot är meningarna delade på vissa punkter när det gällt arbetsmarknadspolitikens medel. Jag skall kommentera två av de punkter som herr Fagerlund tog upp. Den första gäller de personella resurserna för arbetsmarknadsverket. Det fanns enligt herr Fagerlund två skäl för att denna gång ge arbetsmarknadsverket mycket begränsade personalförstärkningar: dels den utbyggnad som skett under de senaste åren, dels den pågående översynen av kontorsorganisationen. Jag tror inte att något av dessa skäl är särskilt hållbart. Vi måste nämligen beakta att behovet också har starkt ökat. En av anledningarna till att vi i dag har ett relativt tillfredsställande arbetsmarknadsläge är ju att vi har kunnat satsa större resurser. Vi vet att behoven på flera områden är växande. Därför bör vi nu vidta de förstärkningar som är möjliga samtidigt som översynen av kontorsorganisationen pågår. Jag tycker inte att herr Fagerlund har rätt i att den budget vi diskuterar har tagit hänsyn till att vissa grupper har kommit i kläm. Det är dock ett obestridligt faktum att väntetiderna just för arbetsvårdssökande på flera orter har ytterligare förlängts. Handläggningstiden för de enskilda ärendena är nu ofta lång. Där behövs förstärkningar. Arbetsmarknadsstyrelsen har nyligen an tagit ett arbetsvårdspolitiskt program, och klart sagt ifrån att en förutsättning för att detta skall kunna genomföras är en kvantitativ och kvalitativ förstärkning av = arbetsvårdspersonalen. Därför finns goda skäl för den ytterligare förstärkning som vi från vårt håll har förordat. Den andra punkt jag kortfattat vill beröra gäller forskningsoch utvecklingsarbete. Jag är inte så imponerad av att det under kommittéanslaget anvisas 1 miljon kronor och att institutet för arbetsmarknadsfrågor får ytterligare 64 000 kronor i anslag för att kunna inrätta en. tjänst som byråsekreterare för administrativa arbetsuppgifter. Enligt min mening finns det all anledning att här satsa låt oss säga en halv procent på forskningsoch utvecklingsarbete för att vi skall kunna bedöma effekten av våra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En sådan satsning skulle göra det möjligt att förbättra instrumenten, att effektivera åtgärderna och kanske att skapa en bättre arbetsmarknadspolitik inom ramen för de medel vi satsar.

Herr talman! Till skillnad från herr Fagerlund tror jag inte att vi i vårt land kan anses ha ideologiska olikheter i vår syn på arbetsmarknadspolitiken. Att uppnå full, produktiv och fritt vald sysselsättning är en målsättning vilken — som jag upplever det — omfattas fullt ut av alla partier. När det sedan gäller hur vi praktiskt skall nå fram till detta mål skiljer sig medlen och vägarna i viss mån. Man kan väl konstatera, herr Fagerlund, att socialdemokratin i mycket större utsträckning satsar på rörlighetsfrämjande åtgärder, medan vi vill satsa mera på lokaliseringsåtgärder för att skapa arbeten där människorna finns. Herr Fagerlund sade också att vi rätt väl tillgodoser omkring 90 procent genom arbetsmarknadspolitiken men i viss mån glömmer omkring 10 procent. Det är just den tanke jag uttryckt i mitt anförande, och den förs också fram i reservationerna från vårt håll. I reservationerna 6, 11, 12 och 13 tar vi t.ex. just upp de kategorier som ryms inom de 10 procenten. Det är där vi vill åstadkomma förbättringar; herr Fagerlund måste väl erkänna att det förhåller sig så. Vad flyttningsbidraget beträffar menade herr Fagerlund att det var en prioriteringsfråga, och jag medger det. Om man ser på reservationen 6 om förmedling av arbetsobjekt å ena sidan och reservationen 9 om medelsberäkning för flyttningsbidrag å andra sidan, upptäcker man ju skillnaden i inriktning mellan centerns politik och socialdemokraternas. Herr Fagerlund försökte vidare försvara den ganska omöjliga meningen i utskottsutlåtandet att man skulle kunna minska flyttningen genom att sänka bidraget. Det har i varje fall inte vi talat om. Något sådant yttrande finns helt enkelt inte i några handlingar till utskottets utlåtande, och därför är det märkligt att ni har velat skriva in det i utlåtandet. Herr Fagerlund anser då att den ökade kapacitet med ytterligare 25 procent som föreslås till flyttningsbidrag behövs för att flytta människor söderifrån upp till Norrland. Det vore roligt för mig om det bleve så, men jag undrar om herr Fagerlund verkligen har kontakt med verkligheten när han tror att detta kan bli möjligt under nästa budgetår. Om herr Fagerlund studerar arbetslöshetssiffrorna och arbetsmarknadsläget och undersöker hur näringslivet utvecklas i olika delar av vårt land tror jag att han kommer till en annan slutsats. I varje fall tror jag inte att arbetsmarknadsstyrelsen förutsatte en sådan utveckling när den föreslog ökning av medlen till flyttningsbidrag. I propositionen finns inte heller något uttalande som tyder på att dessa ökade bidrag skulle ha den innebörd som herr Fagerlund gav uttryck ut.

Herr talman! Fröken Ljungberg tog upp EEC-frågan med anledning av att jag sade att vi måste ta hänsyn till hur andra länder formar sin arbetsmarknadspolitik. Mitt uttalande innebar inte att jag accepterar hur vissa länder formade sin politik under nedgångsperioden, då de inte satsade på full sysselsättning utan var mer angelägna om att skaffa pengar i sin kassareserv och hålla penningsvärdet intakt. Drag alltså inte ut mer av mitt yttrande än det innebar! När man diskuterar är konsten, som Alf Ahlberg sade, att ta en meddebattörs yttrande och flytta över det på ett område där han aldrig har sagt att det äger giltighet. Detta vill jag också säga till herr Nilsson i Tvärålund. När jag talade om att 90 procent tillgodosågs avsåg jag kontorsorganisationen och den personliga servicen till människorna men inte arbetsmarknadspolitiken i stort. De rörlighetsfrämjande åtgärderna togs åter upp. Här måste man väl ändå räkna med även flyttningar inom hela stödområdet. För den snabba strukturomvandlingen behövs också pengar. Herr Nilsson i Tvärålund sade att dessa problem skulle ha lösts bättre med centerpartiets förslag och att centerpartiet hade varit pådrivande i den frågan. 1968 sade herr Nilsson i Tvärålund: Man får väl säga att regeringens önskan och strävan till snabba strukturförändringar i vårt näringsliv har infriats över förväntan. I dag säger han att om vi hade följt centerpartiet skulle vi ha fått en ännu snabbare strukturomvandling. Jag förstår inte hur det över huvud taget kan gå ihop. Till slut, herr Nilsson i Tvärålund: Jag bor i en bygd som i mycket stor utsträckning har varit en utflyttningsbygd; människorna där har inte bara emigrerat till Amerika utan också flyt tat till Norrland. Ser vi saken i ett längre perspektiv har. faktiskt Kronobergs län stått mer stilla än Norrland. Och den dagen kan ju komma tillbaka då Norrland blir expansivt, och vi hoppas väl alla att vi skall få en så jämn sysselsättning och fördelning av resurserna som möjligt. Beträffande den ideologiska skillnaden vill jag säga att när vi inom såväl den fackliga som den politiska arbetarrörelsen tog upp de arbetsmarknadspolitiska frågorna och sade att det var samhällets uppgift att lösa problemen fick vi föra en hård politisk kamp. Jag är Övertygad om att nya ideologiska skillnader mellan vår uppfattning och den borgerliga uppfattningen kommer att dyka upp igen i frågor som gäller att skapa trygghet för människorna.

Herr talman! När det gäller den ideologiska sidan av det ämne vi nu diskuterar vill jag säga att centerpartiet alltsedan 1930-talet, då det inleddes en ny era för en aktiv arbetsmarknadspolitik, har understött åtgärder för att skapa full sysselsättning. Det var på 1930-talet som socialdemokraterna och vårt parti plöjde den nya fåran för en aktiv arbetsmarknadspolitik. På 1940-talet försökte vi plöja en fåra för en aktiv lokaliseringspolitik, men då mötte vi inte alls samma gensvar som vi på 1930-talet gav beträffande arbetsmarknadspolitiken. Jag tror som sagt inte att det under överskådlig tid kommer att föreligga ideologiska skillnader i denna fråga. Herr Fagerlund prutar till hälften och drygt det beträffande argumenteringen om flyttningsbidraget och hänvisar till omflyttningen inom stödområdet. Om man studerar användningen av flyttningsbidragen, så finner man att huvuddelen av pengarna inte går till omflyttning inom stödområdet. Jag tror inte att den stora ökningen med en fjärdedel i huvudsak kommer att hän föras till flyttningar inom stödområden, utan som vanligt till flyttningar från stödområden till expansionsregionerna.

Herr talman! Herr Fagerlund gjorde sig skyldig till en synnerligen förenklad historieskrivning då han sade att man i ett tidigare skede fick föra en hård politisk kamp om arbetsmarknadspolitiken. Jag skall inte gå in på historieskrivningen. Det intressanta är vad som har hänt under senare år och den nu aktuella debatten — det är ju den aktuella situationen och satsningen för kommande budgetår som vi diskuterar. Då finner vi att vi från vår sida fört fram en rad förslag, ursprungligen framlagda av arbetsmarknadsstyrelsen, som förordats av arbetsmarknadsorganisationerna men som avvisats av regeringen. Så går den aktuella skiljelinjen.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

Vi kan gott titta på den även ur historisk synvinkel. Men jag skall inte uppta kammarens tid med att tala historia och påminna om hur det var när vi hade en borgerlig regering. I det fallet hänvisar jag till protokollet från 1966.

Herr talman! Företagareföreningarna spelar en allt större roll när det gäl ler stödet åt den mindre företagsamheten. Föreningarna anlitas också i mycket stor utsträckning av statliga organ för vissa uppgifter i lokaliseringspolitiska och andra sammanhang. Kungl. Maj:t har i statsverkspropositionen gjort en uppräkning av det statliga stödet till företagareföreningarna, men motionärer och reservanter har ansett att stödet ändå är otillräckligt på vissa punkter. Jag skall här göra en ganska snabb genomgång av det huvudsakliga innehållet i de reservationer som fogats till statsutskottets förevarande utlåtande. Reservationen 1 handlar om det statliga administrationsbidraget, som Kungl. Maj:t har räknat upp med 1,7 miljoner kronor men ändå prutat en miljon på det belopp på 8,5 miljoner som det statliga ämbetsverk som har tillsynsuppgift över företagareföreningarna räknat fram. Statsrådet har sålunda skurit ned beloppet till 7,5 miljoner. Anspråken från företagareföreningarna har givetvis varit betydligt större, varför kommerskollegium har gjort en nedprutning till den nivå som verket ansett att man inte kunde gå under, om föreningarna skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Statsrådet har räknat på det sättet att företagareföreningarna också bedriver en inkomstbringande konsultverksamhet, som ger dem möjligheter att själva svara för en del utgifter. Kommerskollegium har emellertid inte räknat in den delen av verksamheten i sitt förslag till bidrag, utan den självbärande verksamheten är framräknad inte bara på intäktsutan även på utgiftssidan. Följaktligen är det inte relevant att räkna in de inkomsterna en gång till, som statsrådet gör. Vidare anser statsrådet att Kungl. Maj:t bör ta hänsyn till de bidrag som landstingen lämnar, men det har aldrig varit landstingens avsikt att deras bidrag till företagareföreningarnas verksamhet skulle avräknas mot statsbi draget. I så fall hade landstingen säkerligen inte beslutat om några bidrag, eftersom det ju inte skulle få någon för föreningarna positiv effekt. Det har varit landstingens mening att deras bidrag verkligen skulle ge resurser utöver statsbidraget, så att föreningarnas verksamhet kunde byggas ut ytterligare.

Hemställan i reservationen 2 beträffande statligt stöd till förstärkt företagsrådgivning utmynnar i att riksdagen med bifall till motionerna 1:681 och 11:798 som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört. Reservanterna framhåller behovet av en väsentligt förstärkt företagsrådgivning. En förstärkning härav skulle i varje fall inte omedelbart ge några ökade intäkter, utan det erfordras otvivelaktigt ett väsentligt förbättrat statligt stöd för att få i gång denna så viktiga verksamhet. Reservationen 3 avser beloppsgränsen för hantverksoch industrilån. Denna gräns ligger för närvarande vid 150 000 kr. Vi reservanter anför i anslutning till ställda motionsyrkanden att denna beloppsgräns för direktlån borde höjas till 200 000 kr. Fördelen härmed skulle framför allt ligga däri att flera lån då skulle kunna handläggas snabbare. Det är vid åtskilliga tillfällen mycket väsentligt att snabba beslut kan fattas. Om besluten dröjer därför att de skall fattas i ett centralt organ kan de många gånger komma för sent. På detta sätt når vi inte den avsedda effekten. Det försämrade penningvärdet är också en anledning till att beloppsgränsen behöver höjas. Det är nödvändigt för att denna reellt skall kunna ligga kvar på den gamla nivån. ligt starka skäl inte skulle ha anförts för ett slopande av avräkningsförfarandet. Jag tolkar emellertid utskottsmajoritetens skrivning så att man medger att det finns anledning till en ändring men att man inte anser skälen härför tillräckligt starka, varför man håller fast vid det tidigare gjorda ställningstagandet. Vi reservanter menar att det innebär en helt onödig omgång att räkna in utestående garantilån. Detta bidrar i själva verket till en försening av ärendenas behandling. Bakom reservationen 5, beträffande delegering av beslutanderätt om lånegarantier, ligger närmast en strid om företagareföreningarnas kompetens. Utskottsmajoriteten menar att det inte föreligger något underlag för uppfattningen att företagareföreningarna kan agera på statens vägnar, eftersom de i princip inte är statliga organ. Vi reservanter hänvisar emellertid till att samhället intar en majoritetsställning i dessa föreningars styrelser, vilket borde utgöra en garanti för att besluten fattas under sådant ansvar som erfordras när det gäller lånegarantier. Vi har därför ansett att beslutanderätt om lånegarantier skulle föreligga för företagareföreningar intill samma maximibelopp som det som för varje tillfälle gäller för beviljande av direktlån.

Det gäller ett så väsentligt område att det näppeligen kan vara rimligt att anföra att kreditrestriktionerna skulle sättas i fara, om investeringsanslaget höjdes. Vi menar också att det på något längre sikt är alldeles nödvändigt — även om den allmänna kreditmarknaden skulle vara generösare — att anvisa ett högre belopp för att tillgodose de mindre företagens speciella problem. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer som fogats vid statsutskottets utlåtande nr 55.

Herr talman! De mindre och medelstora företagens betydelse inom handel, hantverk, industri och servicenäringar understryks ofta. Det sker med rätta. Många branscher domineras helt av de mindre och medelstora företagen. Över 90 procent av alla industriföretag här i landet har mindre än 50 anställda, och dessa företag svarar för ca 30 procent av den totala industrisysselsättningen. Storföretagens andel — d. v. s. företag som har över 500 anställda — är ungefär lika stor. Det är ett ibland förbisett faktum att i stort sett lika många människor för sin sysselsättning är beroende av småindustrin som av storföretagen. En utveckling och en effektivisering av de mindre och medelstora företagen framstår mot denna bakgrund som en väsentlig uppgift för samhället. Det är från samhällsekonomisk synpunkt viktigt att åtgärder vidtas härvidlag. De snabba tekniska framsteg som under senare år präglat det svenska näringslivet har medfört att ökade krav ställs på de mindre företagen. De måste ha förmåga att anpassa produktion, marknadsföring och administration i takt med förändringarna i samhället — detta är i hög grad avgörande för företagens fortbestånd och utveckling. Dagens företagare måste följa branschutvecklingen och ha en bild av hur konkurrenterna utvecklar sina rörelser. Och då uppkommer ett annat problem: är man klar över de tekniska satsningar som behöver göras måste det finnas kapital härför. För att anpassningen skall kunna ge nomföras måste det också finnas möjligheter för företagsledaren att tillföra företaget sakkunskap utifrån på de områden han själv inte behärskar, d. v. s. genom konsulthjälp. Härvidlag lämnar statsmakterna stöd, bl.a. genom företagareföreningarna, och det stödet är av utomordentligt stor betydelse. Företagareföreningarna har genom sin verksamhet fått en ingående kännedom om de mindre och medelstora företagens problem jämsides med en omfattande lokalkännedom om olika företags förutsättningar. Härigenom har de sådana förutsättningar som fordras för att på det regionala planet få till stånd en aktiv näringspolitik, inriktad på att främja de mindre företagens utveckling. År 1968 fattade riksdagen beslut om nya riktlinjer för företagareföreningarnas organisation och verksamhet. Beslutet innebar att större krav ställdes på föreningarnas resurser för kreditverksamheten samt rådgivningsoch .konsultverksamheten. I årets statsverksproposition har <departementschefen föreslagit en höjning med 1,7 miljoner av anslaget till företagareföreningarna. Han säger också att detta skall möjliggöra den erforderliga utökningen av konsultverksamheten. När man tar del av kommerskollegiums enkät, som herr Andersson i Knäred tidigare berörde, får man omedelbart klart för sig att den anslagshöjning som departementschefen föreslagit och utskottet har tillstyrkt inte kommer satt täcka kostnaderna för administrationen. Det är klart att den konsultverksamhet som företagareföreningarna bedriver till stor del är självfinansierad; beställaren får betala för konsultuppdrag. Men med de hårda kreditrestriktioner vi nu har visar det sig att låneärendena tar ovanligt lång tid i anspråk och uppföljningen av dessa ärenden har rent arbetsmässigt starkt belastat personalen i föreningarna. Om man läser kommerskollegiums enkät och dess yttrande, får man också klart för sig att uppföljningen av lokaliseringsärendena med det utredningsarbete och den bevakning som krävs tar alltmer tid. Jag sitter med i styrelsen för en företagareförening i det län som jag representerar. Under april månad har vi vid de inbetalningar som skall göras råkat ut för de största svårigheter vi någonsin haft beträffande utestående låneräntor och amorteringar. Det innebär att läget är skärpt för de mindre och medelstora företagen. I stort sett beror detta på att köparna drar på krediterna och på att leverantörerna vill ha snabbare inbetalningar. Det är ett faktum som man inte kan komma ifrån och som betyder oerhört mycket för föreningarnas arbete. Det uppstår på detta sätt en merbelastning vid bevakningen. Företagareföreningarna har «själva beräknat sina kostnader för administrationen till totalt 17,4 miljoner kronor under kalenderåret 1970 och det är självfallet att utan landstingets bidrag skulle man inte ha klarat sig. Landstinget har till stor del gått in för att hjälpa företagareföreningarna, som tillkommit på statligt initiativ, att fullgöra sina administrativa uppdrag. Företagareföreningarnas personalresurser är trots landstingets insatser i underkant. I hela landet finns totalt ca 200 tjänstemän. I detta sammanhang vill jag göra en jämförelse mellan den centrala och den regionala organisationen på jordbrukets område. 200 tjänstemän hos den centrala organisationen motsvaras av ca 1300 hos den senare. Det är glädjande att staten lämnat detta stöd, men jordbruket svarar dock bara för 5 procent av den svenska nettonationalprodukten, medan den mindre företagsamheten svarar för fyra gånger så mycket. När nu statsutskottet i sitt utlåtande nr 55 säger att den föreslagna anslagshöjningen från 5,8 till 7,5 miljoner kronor avser att täcka kostnadsstegringar och ge utrymme för viss förstärkning av föreningarnas resurser med anledning av deras nya arbetsuppgifter, måste utskottet vid sin bedömning helt förlita sig på att landstinget rycker in och gör en hjälpinsats. Det borde utskottet ha fått klart för sig när man läst kommerskollegiums enkät. Vi föreslår i motionerna I:47 och 11:57 en anslagsökning med 1 miljon kronor utöver vad departementschefen föreslagit och utskottet tillstyrkt, och jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Bohman m.fl. I reservationen 2 har frågan om en mer systematisk informationsoch rådgivningsverksamhet från föreningarnas sida berörts. Eftersom landet har 100 000 hantverksoch småindustriföretag, vore det bra om en större uppföljning av deras rörelser kunde komma till stånd.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 I fråga om beloppsgränsen för hantverksoch industrilån föreligger en framställning om höjning av lånetaket från 150 000 till 200 000 kr. Detta förslag hänger samman med de ständigt ökade investeringskostnader som företagen får ikläda sig för fortsatt rationalisering, bl.a. för att kunna möta konkurrensen från utlandet. Dagens småföretagare måste satsa 100 000—150 000 kr. per anställd för att åstadkomma en rationell drift inom sitt företag. Frågan om sammankopplingen mellan företagareföreningarnas direktlån och industrigarantilån har vi tagit upp här i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Före år 1968 fanns det möjlighet att lämna direktlån även till dem som hade industrigarantilån. Efter detta år är det inte möjligt, och i dagens kreditläge visar det sig hur utomordentligt besvärligt det är för de mindre företag som tillfälligt har fått likviditetsproblem. Som jag tidigare nämnde har de svårigheter med sitt rörelsekapital. Leverantörerna vill ha snabbare betalning, men köparna drar längre på sina räkningar. Om en företagare som har ett privat lån i en bank söker ett direktlån hos företagareföreningen går det bra. Har han däremot industrigarantilån och överhypotek — en säkerhet på låt oss säga 250 000 kr. — skall han inte kunna få ett snabbt direktlån. Denna koppling anser vi inte vara rimlig. Såvitt jag kan bedöma har inte heller utskottet kunnat styrka sitt ställningstagande på ett acceptabelt sätt. Man konstaterar bara att det inte finns någon anledning att frångå nuvarande ordning. Under gårdagen höll företagareföreningen i mitt hemlän årsmöte, och både av den muntliga rapporten och av den skriftliga redogörelsen för verksamheten under året framgick det, att just den ordning som nu råder är ett av de stora problemen för de mindre: företagen och för föreningen.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 I reservationen 5 berörs delegeringen av beslutanderätten om lånegarantier upp till det maximibelopp som nu gäller för föreningarnas direktutlåning. Som herr Andersson i Knäred nämnde har samhällets representanter nu majoritet i styrelserna, och därför borde den tveksamhet som tidigare har förelegat på denna punkt vara borta. Jag yrkar bifall till reservationen 5 av herr Boh Statens hantverksoch industrilånefond föreslås av departementschefen få 20 miljoner kronor, och utskottet har följt hans linje. Vi har föreslagit att anslaget skall höjas med 10 miljoner till 30 miljoner kronor, bl.a. med tanke på det besvärliga kreditläge som för närvarande råder. I dag har ju en företagare över huvud taget ingen möjlighet att få ett industrigarantilån. Jag skall återge ett uttalande i verksamhetsberättelsen för företagareföreningen i mitt hemlän: På grund av de hårda kreditrestriktionerna har antalet industrigarantilån varit få. Under senare delen av 1969 kan man anse att denna kreditmöjlighet praktiskt taget upphört att fungera då några kreditmedgivanden från bankerna ej varit möjliga att erhålla. Kraven på företagareföreningarna när det gäller lån har naturligtvis ökat. Föreningarna får avvisa lånesökande, som till följd därav inte kan genomföra projekt. Vi är fullt medvetna om att vi inte bör medverka till ett övertryck i samhällsekonomin, men i vissa lägen är det befogat att föreningarna får kapital för att hjälpa företag som har akuta låneproblem. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen 6 av herr Ivar Johansson m.fl. Jag vill avsluta med att säga att jag tycker att både utskottet och departementschefen borde ha sett litet mer objektivt på vad de mindre och medelstora företagen betyder här i landet. Den anslagshöjning med 10 miljoner kronor som vi har begärt kan sägas vara av tillfällig natur. En prioritering borde kunna göras i fråga om lån till småföretag, som oftast blir klämda i förhållande tili de stora företagen. Tidigare har en enskild företagare kunnat låna på sitt och företagets goda namn; nu är detta omöjligt. Därför har de det särskilt bekymmersamt.

Herr talman! De borgerliga partierna har i år liksom tidigare velat satsa mer på företagareföreningarna än vad regeringen funnit lämpligt. Inte minst för de mindre och medelstora företagen, som vi brukar kalla de självägande företagen eller egenföretagarna, är företagareföreningarnas verksamhet av utomordentligt stor betydelse, särskilt i dessa tider då kreditrestriktionerna slår mycket hårt. Dessa restriktioner går i regel ut över de mindre och medelstora företagen. Vad det statliga administrationsbidraget beträffar vill jag påpeka att företagareföreningarnas utökade verksamhet ju innebär ökade kostnader, inte minst för förstärkning av personalen. Enbart det förhållandet motiverar alltså mer än väl en höjning av administrationsbidraget. Vi är också överens om att en omfattande rådgivnings-, konsultoch informationsverksamhet från föreningarnas sida är av största betydelse för företagen och deras utveckling. Jag anser därför att denna verksamhet behöver förstärkas inom företagareföreningarnas nuvarande ram. I det sammanhanget vill jag gärna säga några ord om den förstärkta företagsrådgivningen, sådan den kommit till uttryck i herr Nilssons i Tvärålund m.fl. motion II:798. Inom företagareföreningarna bör det enligt motionärernas uppfattning byggas upp grupper av tekniker och ekonomer som skall fungera som staber åt ledningen för företaget. Rådgivningsgruppernas arbete skall baseras på sammanträden som hålls med företagsledningen. De skall hålla sig kontinuerligt underrättade om företagets verksamhet och biträda företagsledningen då det gäller att ställa upp huvudoch delmål för företagets verksamhet. Man säger vidare att dessa rådgivningsgrupper skall hållas informerade om företagets ställning och utveckling genom periodiska rapporter flera gånger varje kvartal. Genom löpande budgetering av företagets utveckling på kort och lång sikt avseende såväl resultat som likviditet skall rådgivningsgrupperna hållas informerade om företagets planer. Men inte nog med det; de skall också medverka till en riktig styrning av företagets utveckling genom att ta del av vad som beräknas hända enligt budgeten för en viss period. De skall sedan ta reda på vad som verkligen inträffat under samma period, konstatera avvikelse mellan verksamhet och önskemål, undersöka varför avvikelserna uppstått och medverka till att motåtgärder sätts in. Detta är ganska mycket på en gång, och jag tror att motionärerna menat väl. Men som företagare har jag svårt att tro att en så ingående styrning och ledning av ett mindre eller medelstort företag är realistisk. En följd av motionärernas förslag om ökad företagsrådgivning kan nämligen bli en alltför stark beroendeställning för företagaren till denna rådgivningsgrupp. Jag anser i stället att det enskilda initiativet måste ges större möjligheter att komma till sin rätt. Om man drar ut konsekvenserna av detta kan man ifrågasätta om det egentligen är någon mening med att vara enskild företagare, när det skall utövas en så detaljerad övervakning från en s.k. stabsgrupps sida. Däremot håller jag med om, som jag tidigare sagt, att företagsrådgivningen efter nuvarande huvudlinjer bör förstärkas; den fyller en stor funktion. Vidare, herr talman, finner jag att det stöd som de mindre och medelstora företagen kan få av företagareföreningarna genom direktlån och i vissa fall statlig lånegaranti är av utomordentligt stor betydelse. Jag hävdar att företagareföreningarnas konsultverk-- samhet och kreditgivning bör byggas ut. Taket på direktlån, som för närvarande är 150 000 kr., bör höjas i enlig-- het med förslaget i min motion. Detta kan helt motiveras av att värdet på des-- sa lån redan urholkats av penningvärdeförsämringen men också av den snabba tekniska utvecklingen och den allmänna prisutvecklingen när det gäller de maskiner och andra förnödenheter som en företagare i dag måste inköpa, om han skall ha en chans att vara med i den alltmer hårdnande konkurrensen. Det är helt naturligt att den mindre och medelstora industrin behöver mer kapital för att kunna följa utvecklingen och anpassa sig till den hårdnande marknaden. Jag anser därför i likhet med reservanterna i utskottet att en höjning av taket för direktlån till 200 000 kr. i dag är ytterst angelägen. Herr talman! I detta sammanhang vill jag också framhålla att företagareföreningarna bör få förtroendet att bevilja statliga industrilånegarantier. I dag är det kommerskollegium som beviljar dessa lån på rekommendation av de 1okala företagareföreningarna. Som det redan sagts i debatten torde det inte längre av formella skäl finnas någon tveksamhet att ge företagareföreningarna rätt att självständigt besluta om statliga lånegarantier, eftersom statens och kommunernas representanter har majoritet i föreningarnas styrelser. Detta borde garantera ett avgörande statligt inflytande, även om man delegerar beslutanderätten till företagareföreningarna. För den enskilde företagaren är det väsentligt att snabba beslut om kreditgivningen kan fattas. Detta har för övrigt redan framhållits i debatten. Härtill vill jag lägga, att företagareföreningarna med sin ingående kännedom om lokala förhållanden bäst torde kunna göra en realistisk bedömning av ett företags förutsättningar och framtidsmöjligheter. Jag finner heller ingen logik i att direktlånen kan begränsas, för den händelse företagaren har beviljats ett statligt garantilån. Som herr Andersson i Örebro poängterade när han detalj granskade denna fråga, finns det ingen principiell skillnad mellan de fall då företagaren har ett banklån med överhypotek och då företagaren har en statlig garanti för lånet. Men i det första fallet kan företagareföreningarna bevilja direktlån; i det andra fallet kan de inte göra det, trots att kreditbehovet kan vara minst lika stort. Jag är medveten om att kommerskollegium kan ge dispens, men denna dispensgivning har inte så stort värde, då det ifråga om mindre låneansökningar föreligger ett mycket stort behov av snabba beslut. När det gäller anslaget till statens hantverksoch industrilånefond ansluter jag mig till reservanternas uppfattning att effekten av kreditrestriktionerna och kreditpolitiken drabbar de mindre och medelstora företagen särskilt hårt. Det finns utredningar som klarlagt detta, och alla vet att så är förhållandet i dagens hårda kreditläge. Herr talman!

Herr talman! Reservanterna har från kammarens talarstol poängterat företagareföreningarnas stora betydelse. Om denna betydelse råder det väl inga meningsskiljaktigheter. Reservanterna har framfört två argument, som jag tycker har framskymtat överallt. Det gäller dels det anslagsäskande kommerskollegium har gjort i sina petita, dels de kreditrestriktioner som för närvarande råder i vårt land. Det är riktigt att kreditrestriktionerna i dagens läge är hårda. Kraven på kapi talmarknaden är stora, och alla framställningar om krediter för investeringsbehov från industrin, från samhället — dit räknar jag kommuner, landsting och stat — och från de enskilda kan inte tillgodoses. Men detta kan ju inte få leda till att vi för företagareföreningarnas del går ifrån kreditrestriktionerna och inför en särskild ordning på detta område. När det gäller vad som har begärts i petitaskrivelserna måste jag säga att jag inte har lyckats anskaffa uppgifter om alla de prutningar av de äskade anslagen som gjorts detta budgetår, men jag tror inte att detta anslag blivit mer nedprutat än andra. Det är väl klart att alla myndigheter vill ha mer pengar till sitt förfogande. På detta liksom på andra områden inom arbetsmarknadspolitiken är ju resurserna otillräckliga. Herr Hovhammar sade att borgerligheten alltid har begärt att man skall satsa mer pengar till företagareföreningarnas verksamhet. Jag vill då fråga herr Hovhammar: När har ni också anvisat vägar för att anskaffa de pengar som behövs för sådana satsningar? Jag skall, herr talman, övergå till att kortfattat kommentera reservationerna till föreliggande utlåtande. Det statliga administrationsbidraget har höjts, men i reservationen 1 vill reservanterna satsa ytterligare 1 miljon kronor. Om man tittar på de olika motioner som ligger till grund för reservationen kan man konstatera att de anger olika skäl för sin ståndpunkt. I folkpartiets partimotion I:47 och II: 57 förordas en vidgad rådgivningsverksamhet genom föreningarna i Norrland. Utskottsmajoritetens ståndpunkt är att detta inte kan betraktas som ett bärande skäl för ett yrkande om ökat statsbidrag, eftersom en sådan verksamhet skall vara självbärande. Den egentliga avsikten med motionerna synes vara att få fram ett lokaliseringsstöd även utöver detta anslag. Detta är ganska märkligt med tanke på att ut skottet enhälligt och utan någon reservation år 1968 i sitt utlåtande nr 102 uttalade att den mera speciella rådgivningen skall vara självfinansierad.

Yrkandet har emellertid överlevt. I reservationen frångår man visserligen de ursprungliga argumenten och framför nya. Dessa nya argument innebär egentligen ingenting annat än att det kan komma att behövas mera pengar. Det faktum att landstinget lämnar bidrag kan inte enligt min mening vara ett argument för att staten skall frångå de allmänna beräkningsgrunderna för behovet. Därmed är vi framme vid sakens kärna, nämligen att man vill visa extra välvilja för säkerhets skull. Slutligen anförs i motionerna att det kan vara behov av tillskott i ett uppbyggnadsskede av en konsultverksamhet. Detta är givetvis riktigt i och för sig. Det vore dock märkligt om inte företagareföreningarna, som skall hjälpa andra med planering av ny verksamhet, skulle kunna basera även ett sådant anspråk på kalkyler som kunde sakprövas. När det gäller stödet till förstärkt företagsrådgivning — reservationen 2 — anser reservanterna det värdefullt, om företagare i större utsträckning begär rådgivning, och detta är även utskottsmajoritetens uppfattning. Härvidlag är alltså inte meningarna delade. Skillnaden består i att majoriteten fortfarande håller sig till vad utskottet och även reservanterna ansåg år 1968, nämligen att verksamheten skall självfinansieras. I detta sammanhang uppkommer frågan om erhållande av startkapital för finansiering av kostnaderna tills arvodena börjar komma in. Vi har efter hand fått den uppfattningen att det egentligen är ett lån som avses i detta fall. Men även om staten skulle svara för dessa kostnader genom anslag och bidrag kvarstår fortfarande det grundläggande kravet, att det måste presteras en kalkyl för en sådan rörelse och att den konkreta efterfrågan på betalda tjänster måste beläggas på något sätt. Det skulle se särskilt underligt ut, om just företagareföreningarna själva skulle börja en rörelse på så lösa boliner att de själva aldrig skulle hjälpa ett annat företag med lika bristfälligt grundade anspråk. Vad reservationerna 3 och 4 beträffar, herr talman, är argumenten desamma som föregående år och jag skall inte upprepa dem. Reservationen 5 rör den delegerade beslutanderätten. Det har ju framskymtat i debatten att det nu finns en samhällsmajoritet i styrelserna och att detta skulle ha ändrat på förhållandena. Jag tror inte att förhållandena är ändrade, utan frågan är hur man skall förfara när det gäller att genom ombud teckna borgen. Jag tror inte att någon av talesmännen för de fria företagarna, som tidigare yttrat sig i debatten, vill att teckning av borgen skall ske genom ombud. Herr Hovhammar framhöll att företagareföreningarna känner till de lokala förhållandena och därför bör komma in i detta sammanhang. Ja, det gör de genom de yttranden som lämnas till kommerskollegium. Men kommerskollegium kan bedöma förhållandena i landet i dess helhet och det torde därför vara ganska viktigt att detta förfarande finns kvar. Att bara byta beslutsfattare är inte någon korrekt prövning av vad man verkligen syftar till. Dessutom tillkommer det förhållandet, att det inte är fråga om något misstroende mot medelsförvaltarna såsom sådana. Ett bifall till reservationen skulle emellertid rubba hela den fördelning av beslutanderätten som vi förut varit ense om. Till slut vill jag beröra den sista reservationen om 10 miljoner kronor ytterligare i anslaget till statens hantverksoch industrilånefond. Jag får väl även där, herr talman, hänvisa till vad vi diskuterade i samband med tilläggsstat II i anledning av statsutskottets utlåtande nr 27 för år 1970. — Jag har för övrigt redan berört detta.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

Herr talman! Utskottets talesman säger att företagareföreningarna i sin kreditverksamhet självfallet inte kan gå vid sidan om de kreditrestriktioner som råder för närvarande och att detta alltså skulle vara ett motiv för utskottet att avstyrka förslaget. Men det har framhållits, inte bara här i kammaren, utan även i andra sammanhang när man har diskuterat de nuvarande kreditsvårigheterna, att restriktionerna drabbar just de mindre företagen i mycket högre grad än de drabbar de större, även om dessa företag i och för sig kan ha problem. Såsom jag framhöll tidigare, kunde företagaren innan kreditrestriktionerna satte in ta ett enskilt lån i bank för att därigenom klara tillfälliga problem. Herr Fagerlund har inte med ett enda ord berört den kapitalförstöring som inträffar då ett företag på grund av de nuvarande kreditrestriktionerna tvingas inställa driften. Jag kan säga herr Fa gerlund, att när vi under gårdagen i den förening jag tillhör hade att behandla låneansökningar visade det sig att vissa företag antingen måste nedlägga rörelsen eller säljas till svenska eller amerikanska intressenter, om vi inte hade möjligheter att hjälpa dem i kreditavseende, vilket inte var fallet. Jag tycker att dessa kreditsvårigheter bör komma med i bilden liksom den beskrivning som :kommerskollegium gav i somras av läget för de mindre och de medelstora företagen, när dessa i en skrivelse begärde tilläggsanslag för företagareföreningens låneverksamhet. Herr Fagerlund hasade bara snabbt över reservationen 4, som han inte tyckte det fanns anledning att kommentera.

Den restriktivitet, som utskottet visar vid bedömningen av företagareföreningarna, kommer inte så ofta till synes när det gäller anslagen till statliga företag som har problem. Självfallet bör man se till att även de statliga företagen erhåller de medel de behöver, men i fråga om företagareföreningarna rör det sig om relativt små insatser från samhällets sida som dock betyder oerhört mycket för de många som arbetar inom företagen.

Herr talman! Jag vill helt kort svara på vad herr Hovhammar sade om reservationen 4. Eftersom jag i den saken inte hade något att tillägga utöver vad vi sade i fjol, ansåg jag det onödigt att dra upp debatten igen. När det gäller kreditåtstramningen finns det kanske en del att diskutera. Direktör Hallerby i Företagareföreningarnas förbund har påpekat någonting som också har betydelse för småföretagen, nämligen de långa krediterna som storföretagen tar. Han säger att de större företagen särskilt i det rådande kärva kreditläget medvetet struntar i betalningstider och därigenom utnyttjar småföretagen som räntefria långivare. Det kanske vore idé att Företagareföreningarnas förbund och företagareföreningarna försökte klara upp den saken med de större företagen och att det är där svårigheten ligger när det gäller små och medelstora företags kreditbehov i dagens läge.

Herr talman! Den omständigheten att de större företagen drar på sina betalningar bör ju föranleda herr Fagerlund att rösta på reservationen 6 och reservationen 1, vilka innebär att man skall underlätta för småföretagen att lösa sina kreditproblem. Herr Fagerlund säger också att det inte är ovanligt att myndigheter får pruta på sina anslagsäskanden, och det är ju riktigt. Men vad beträffar småföretagens kreditmöjligheter har de rådande förhållandena inneburit :bestäm da försämringar för företagareföreningarna och för dem som är beroende av föreningarnas tjänster. Jag kan nämna exempel från mitt hemlän. Landstinget måste lämna ytterligare 250 000 kr. i landstingsbidrag för att rädda den verksamhet som företagareföreningen i länet bedrev. Företagareföreningen kunde ändå inte återbesätta ett par tjänster som föreningen ansåg behövliga. I riktlinjerna för företagareföreningarnas verksamhet angavs ju, att man skulle ägna ytterligare uppmärksamhet åt lokaliseringsärenden. Särskilt vad gäller företagareföreningar i stödområdena har detta inneburit en stor påfrestning på den övriga verksamhet som föreningarna bedriver. Herr talman! Det var emellertid inte för att framhålla detta som jag har begärt ordet, utan jag ville närmast säga några ord om motionen II: 798, som behandlas i reservationen 2, om statligt stöd till företagareföreningar för att förbättra företagsrådgivningen. Som jag redan har påpekat har företagareföreningarnas verksamhet förändrats så till vida att deras uppgifter på detta område också skulle vara av större omfattning. Herr Fagerlund har på denna punkt argumenterat för att verksamheten skall vara självbärande; företagen skall med andra ord själva finansiera den. Emellertid är det synnerligen många företag, inte minst nyetablerade mindre företag, som inte har råd att betala dessa kostnader. Företagaren har inte själv möjlighet att åka till en utbildningsanstalt och få denna utbildning. Egentligen skulle därför denna fråga behandlas i lokaliseringssammanhang och ingå som ett led i lokaliseringspolitiken; kostnaderna för utbildningen borde innefattas i det initialstöd som lokaliseringspolitiken skall utgöra. Som många utredningar visat svarar småföretagen för en anmärkningsvärt stor del av det nyskapande som för ut vecklingen framåt. Små och medelstora företag leds ofta av personer som ursprungligen trätt in i verksamheten som verkstadsarbetare eller hjälp åt fadern— företagsledaren. De personer det här är fråga om har inte sällan saknat möjligheter att skaffa sig den nödvändiga utbildningen för att lösa de olika problem, som ett småföretag ofta möter i vårt hårda konkurrenssamhälle. Det är inte heller möjligt för en mindre företagare att vara tillräckligt kunnig på alla de områden som hans verksamhet omspänner.

Han tror inte på den här verksamheten. För min del undrar jag om han — trots att han är företagare och ordförande i Svenska företagarnas riksförbund — verkligen har satt sig in i vad frågan gäller och vad jag som motionär avser. Herr Hovhammar talade om övervakning och målade en vrångbild av hela verksamheten. Men det skadar nog bara småföretagarnas anseende att uppträda som om småföretagarna inte skulle kunna utnyttja konsulttjänster, som det är helt naturligt att större företag använder sig av på heltid. Småföretagare har i många fall inte möjlighet att heltidsanställa någon att utföra dessa tjänster, och enligt min uppfattning är företagareföreningen en mycket lämplig institution då det gäller att sälja tjänsterna, även om i vissa fall företagare inte kan köpa dem på grund av olika omständigheter. Jag tror inte att en småföretagares intresse för sitt företag minskar eller att det skulle bli mindre lockande ait vara småföretagare, om dessa möjlighe ter skapades inom företagareföreningarna. Tvärtom borde uppgiften bli mera intressant om man kunde få den hjälp det här gäller, med rådgivning för produktutveckling, produktion, ekonomi, administration, marknadsföring och mycket annat, som det inte ens är fysiskt möjligt för en människa att helt behärska. Jag tror inte det finns så goda cigarrer. Inom småföretagarvärlden klarar man i allmänhet inte samtliga dessa områden, även om undantag kan förekomma. Herr Hovhammars uppfattning i denna fråga förefaller mig vara väl gammalmodig för att komma från ordföranden i Företagarnas riksförbund. Småföretagarna — som visat sig vara en av de mest dynamiska krafterna i hela näringslivet när det gäller uppfinningar, vidareutveckling av redan befintliga metoder och annat — måste få all den rådgivning som behövs i dagens läge och härvidlag bör inte vederbörandes ekonomiska situation lägga hinder i vägen. Detta är vår målsättning. Enligt vår åsikt är det här en mycket lämplig form för förbättring av företagsrådgivningen som föreslås. Jag tror mig kunna säga detta också därför att det i mitt hemlän praktiseras sådan företagsrådgivning. Vi är inom landstinget fullt eniga om att bevilja medel till denna och har också anslagit 1,2 miljoner kronor till främst rådgivning åt företagare i inlandet. Det är som sagt inte fråga om några verkställande funktioner, och utnyttjandet av tjänsterna är frivilligt. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationen 2, som jag är mycket intresserad av. Jag hoppas att riksdagen, liksom också företagarna inom företagarnas riksförbund, kommer att uppfatta vad som där föreslås såsom en mycket nödvändig åtgärd. De som inte behöver rådgivning är ju på intet sätt tvungna att utnyttja denna möjlighet. Herr talman! Jag ber att få yrka bi

Herr talman! Eftersom herr Nilsson i Tvärålund åberopade Svenska företagares riksförbund , där jag är ordförande, vill jag säga att förbundet som sådant inte har behandlat denna fråga närmare. Men rent principiellt hävdar vi den uppfattningen att en företagare i många stycken måste vara en självständig person. Han har blivit vad han är därför att han trott på en idé, som han sedan har utarbetat, och han bör på samma sätt som nu kunna få viss rådgivning via företagareföreningarna. Vad jag personligen har gått emot är den direkta styrning och låt mig också säga övervakning, som yrkandet i herr Nilssons i Tvärålund motion innebär. Företagareföreningarna har i dag möjligheter att utföra en hel del konsulttjänster, och dessutom bedriver många enskilda företag, även små företag, dylik konsultverksamhet. De tjänster som de företagen kan offerera behöver inte bli dyrare än om staten blandar sig i verksamheten, snarare tvärtom. I Småland, där jag vistas, har jag diskuterat denna sak med en hel del företagare, och de har gått på min linje. De vill alltså inte vara med om den uppläggning av verksamheten som herr Nilsson i Tvärålund skisserade. Det är möjligt att man på andra håll i landet, t.ex. i Norrland, är av annan mening. Den saken skall jag inte här diskutera. Men min uppfattning är att det i företagsamheten som idé och i den enskilde företagarens arbete måste ingå möjlighet att själv få ta ansvar och bestämma utvecklingen. Jag tror att det är viktigt att konstatera det i denna debatt. Herr Fagerlund sade att småföretagens situation är besvärande, vilket vi alla vet. De har inte samma möjligheter som storföretagen att gå ut på obligationsmarknaden. De har svårt att stälia erforderliga säkerheter. Kreditrestriktionerna är ju också utomordentligt hårda. Dagens tidningar återger också ett uttalande av finansministern, som när han så sent som i går invigde en HSB fabrik i Nässjö sade, att han i dag inte kunde se något slut på kreditrestriktionerna. Det talar ju för att man behöver mera pengar i den verksamhet vi här diskuterar. Om herr Fagerlund frågar småföretagarna i den bygd där han är verksam, så är jag övertygad om att herr Fagerlund inte får medhåll i sin uppfattning. Man kommer i stället att säga, att om vi skall kunna utveckla våra företag behöver vi mera pengar. Det kan de i dag inte få via bankerna — av olika skäl som jag här inte skall ta upp. Därför behövs det en förstärkning via företagareföreningarna. Jag tror att det svaret från företagarna skulle bli enhälligt. Vidare sade herr Fagerlund till sitt försvar att det råder brist på pengar och frågade vad moderata samlingspartiet har för recept för att råda bot på den bristen. Då vill jag säga att det får regeringen själv svara för. Regeringen har fört en ekonomisk politik som vi har kritiserat. Därför är det regeringen själv och herr Fagerlund som skall stå till svars, inte vi.

Herr talman! Herr Hovhammar tog upp det uttalande som finansministern gjort beträffande kreditrestriktionerna, vilket ju bevisar hur svårt läget är i detta avseende. Vidare undrade han vilket svar jag skulle få, om jag skulle gå ut och fråga företagarna om de vill ha mera pengar. Också jag tror att jag skulle få precis det svar som herr Hovhammar uppgivit, nämligen att de behöver mera pengar. Men vad diskussionen gäller är cm vi trots den kreditåtstramning, som finansministern talat om, skall anslå 10 miljoner kronor för det aktuella ändamålet, d.v.s. om vi kan bryta ut denna åtgärd från de ekonomisk-politiska åtgärderna i övrigt. Vidare sade herr Hovhammar att det är regeringens fel att vi inte har pengar. Det måste då också vara regeringen som ligger bakom den dynamiska utveckling som medfört att vårt sparande inte räcker till för de önskemål som vi har i vårt samhälle. Men jag ställde frågan: När har ni framlagt förslag om hur man skall anskaffa de pengar som ni vill dela ut på olika håll i samhället? Den frågan har jag inte fått något svar på.

Herr talman! Vi har från moderata samlingspartiet i skilda sammanhang framfört synpunkter och konkreta förslag i linje med vår uppfattning om hur den ekonomiska politiken borde bedrivas i vårt land. Men när regeringen inte följt dessa anvisningar kan vi inte heller ta resultatet av den förda politiken på vårt ansvar. Det är därför som jag hävdar att bollen ligger hos regeringen i detta avseende. | Att vi trots allt klarat situationen ganska hyggligt i vårt land torde i mycket stor utsträckning bero på utvecklingen inom det fria näringslivet, där inte minst de mindre och medelstora företagen spelar en utomordentligt stor roll. Jag tycker därför att det finns anledning att bistå denna kategori näringsidkare, som betyder så mycket för vårt samhälle i den besvärliga situation som vårt land i dag befinner sig i. Det är detta som ligger bakom mitt resonemang.

Herr talman! Herr Hovhammar underströk mycket starkt att företagaren bör vara en självständig person och själv bör ta ansvar för utvecklingen av sitt företag. Det har också jag understrukit i motionen och framhållit i diskussionen. Herr Hovhammar åberopar kontakter med företagare i Småland. Även om jag inte misstror honom misstänker jag att han, att döma av sitt ställningstagande i dag, givit sina kolleger en något felaktig bild av vad frågan gäller. Orsaken till hans motstånd i denna fråga måste vara den förmodade risken att företagaren inte skulle kunna fungera självständigt utan — för att använda herr Hovhammars ord — skulle bli föremål för styrning och övervakning. Det är ju inte det som saken gäller. Såvitt jag förstår ser sig en klok företagare om efter uppslag och lyssnar på råd från kolleger och även från experter. En liten företagare har som regel inte råd att anställa ekonomisk expertis, marknadsexpertis, teknisk expertis o.s. v. Man kan bara köpa sådana tjänster om man har tillgångar härtill. Det finns många företag, i synnerhet i områden som har en mindre utvecklad företagstradition än Småland, t.ex. olika delar av Norrland, för vilka det vore utomordentligt angeläget att skapa en sådan tradition, d.v.s. att möjliggöra den utbildning som en sådan företagartradition i sig innebär. Det är alltså inte fråga om någon annan form av styrning eller övervakning än vad företagaren själv vill ha. Det är inte något som jag tycker att man behöver känna någon fruktan för.

Herr talman!

Det tycker jag är en väsentlig sak i denna debatt. När herr Fagerlund undrar var pengarna skall tas vill jag endast säga att det i folkpartiets budget fanns utrymme för detta.

Herr talman! Till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 28 finns fogat ett särskilt yttrande med syftning på min motion II: 806, likalydande med motionen I: 651. I dessa båda motioner framförs förslag om en ökad och förbättrad information beträffande hjärtinfarkter. Ingen av oss i denna kammare torde, med tanke på det arbete vi har, vara omedveten om faran för hjärtinfarkt. Åtskilliga av oss har kanske också kommit i kontakt med denna sjukdom hos vänner och anhöriga. Det är däremot inte lika säkert att vi känner symtomen. På riksdagens bänkar ligger i dag den nya socialkatalogen. Den är utgiven av socialdepartementet och har till huvudsyfte att ge oss alla information om vårt lands socialpolitik. Vad vi ville få till stånd med vårt motionspar var 1 första hand ökad information om hjärtinfarkterna, som håller på att bli en av de verkligt stora folksjukdomarna i vårt land. Utan tvivel är hjärtinfarkt en av de sjukdomar som orsakar flest dödsfall. Utskottet vill inte föreslå någon åtgärd med anledning av motionen och har motiverat sitt ställningstagande med att en informationskampanj beträffande kost och motion skall startas. Den skall pågå i tio år, och man räknar med att den skall få positiva konsekvenser när det gäller att undanröja riskerna för hjärtinfarkt. Vi vet trots allt något om de konsekvenser som en sådan kampanj kan få. Med all säkerhet blir de positiva i fråga om motionsdelen och därmed också av värde för de människor som befinner sig i hjärtinfarktens riskålder. Även den kraftiga satsningen på en förbättrad kost kan få positiva följder. Där vet vi emellertid att en kostförändring kan åstadkommas praktiskt taget uteslutande när det gäller unga människor. Inte minst dagens hjärtspecialister är medvetna om de oerhörda svårigheter som föreligger när man försöker få en person i 50—560-årsåldern att förändra sina kostvanor. Även en patient som har haft en hjärtinfarkt ställer sig ofta främmande till kostförändringar. En förbättrad allmän upplysning om hjärtinfarkten, dess förekomst och inte minst viktigt dess symtom skulle medverka till att nedbringa riskerna, det är jag övertygad om. Jag är förvånad när jag märker att utskottet inte tagit klar ställning till den frågan — eller låt mig säga inte behandlat kravet på information. Låt oss emellertid hoppas att denna kostoch motionskampanj skall kunna förebygga riskerna för hjärtinfarkter. Men allvaret i sjukdomen och den ökade frekvensen är redan i dag fakta, och kampanjens genomslagskraft kommer inte att bli märkbar förrän om flera år. I motionen hemställs också om en utredning angående möjligheten att specialutrusta fler ambulanser för hjärtinfarktpatienter. Man vet att vid hjärtinfarkt de första timmarna är de väsentliga för patientens möjligheter att överleva. Utskottet skriver i sitt utlåtande att »den med sådan utrustning försedda ambulans, som sedan en tid finns i Malmö — — — endast i ringa utsträckning kunnat komma till användning till följd av brist på läkare för utrustningens handhavande>. När det gäller ambulansen i Malmö kan riksdagen givetvis inte vidta några åtgärder. Låt oss emellertid hoppas att den ökade satsningen då det gäller läkarutbildningen kommer att medföra att den apparatur som finns och som direkt kan medverka till att rädda människor också skall kunna användas. Detta är tydligen en personalfråga. Jag tycker att det är beklagligt att vi skall behöva läsa om sådana fakta — ty det är fakta — i utskottsutlåtanden i dag.